Fru talman! Jag har förut frågat statsminister Olof Palme vad han tror sig vinna på att alltid misstänkliggöra sina motståndare, att utgå från att de aldrig har hederliga bevekelsegrunder för sitt handlande, att utgå från att det alltid är partitaktiska motiv som ligger bakom de åtgärder som de föreslår. Mot den svarta oppositionen står den änglavita Olof Palme med sin positiva samhällssyn. Jag har frågat förut: Tar det inte någon gång emot, statsminister Olof Palme, att alltid tala om sin egen förträfflighet och beskylla oppositionen för allsköns uselhet? Tar det inte någon gång emot? Kan inte statsministern utgå från att bevekelsegrunderna — även när vi gör andra bedömningar och framlägger andra förslag än regeringen — kan vara lika berättigade och lika goda som Edra? Statsministern talar om behovet av ”bred samling”. Men vad gör statsministern själv för att åstadkomma den breda samling som statsministern så gärna talar om? Hur visar statsminister Olof Palme detta själv i handling? När gjorde Ni det sist? Nej, inte har Sveriges statsminister framstått som en företrädare för samlingstankarna i svensk politik. Ni sökte striden, säger statsministern. Hur gjorde vi det? Vi gjorde våra bedömningar som oppositionspartier skall göra av konjunkturutsikterna och av de åtgärder som vi ansåg vara lämpliga för att angripa det stora problem som arbetslösheten utgör och att ge människorna jobb. Gång efter gång under hela året varnade vi för den utveckling som enskilda människor blev alltmera medvetna om. Vi förde fram våra förslag i offentliga anföranden, i offentliga rekommendationer, men vi har — i motsats till regeringen — inte möjligheter att förverkliga våra förslag, eftersom vi inte kan framlägga några propositioner till riksdagen. Vi utnyttjade det första möjliga tillfälle vi hade, och det var den 14 oktober, då vi väckte våra motioner — motioner som syftade till att stimulera efterfrågan och investeringarna, ge jobb åt de många människor som vill ha jobb och att förebygga en fortsatt förvärring av krisen. De många människor som är arbetslösa var medvetna om hur förhållandena utvecklade sig. Vi fullgjorde vår uppgift som oppositionsparti att lägga fram förslag. Sedan kan man diskutera dem, Olof Palme. Vi kan ha olika meningar om vilka förslag som är bäst. Men frånkänn oss inte alla förnuftiga bevekelsegrunder, alla positiva motiv för vårt handlande, och utgå inte från att det bara ligger partitaktik där bakom. Man skall vara försiktig när man kastar första stenen från sitt glashus. Sedan säger Olof Palme i sin beskrivning: Ni lade era förslag den 14 oktober, men ni gick ifrån dem den 2 november. Statsministern vill därmed göra gällande att vi så att säga kumulerade våra olika förslag och fick ett väldigt paket som skulle kosta 4 miljarder kronor.

Sedan kan det vara intressant, fru talman, att gå tillbaka till 1930-talet och grubbla över vad som egentligen hände. Den beskrivning som man gör av 1930-talets politik och dess konsekvenser är nämligen ofta alltför onyanserad. Vad var det som ledde till att det då blev en avgörande vändning i konjunkturen? Jo, det var att Sverige gick ifrån guldmyntfoten, att den svenska kronan devalverades och att det utomlands, framför allt i England, fördes en allmän expansionistisk politik som gav ett kraftigt stöd åt den svenska exporten. Det var alltså generellt stimulerande åtgärder som fick effekt. Därmed vill jag ingalunda frånkänna de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vidtogs allt värde till stöd för arbetslösa och enskilda människor. Tvärtom. De hade mycket stor betydelse. Men de generella stimulansåtgärder som jag här talar om var långt mera betydelsefulla. Sedan vill jag sluta med att medge — så att jag kan bespara Olof Palme den repliken — att principerna i den konjunkturpolitik som socialdemokraterna började införa på 1930-talet var riktiga. De överensstämde med den politik som Roosevelt förde in i Förenta staterna. Det var en riktigare politik än den som förfäktades av det parti som föregick moderata samlingspartiet. Jag skall oförbehållsamt erkänna det. Men det är de lärdomarna, som vi gjorde på 1930-talet och senare, som vi alltjämt försöker applicera när vi nu i våra förslag förordar generella stimulansåtgärder.

Fru talman! Det avgörande i denna diskussion och när det gäller de åtgärder som riksdagen skall besluta om kan enligt min mening inte få vara huruvida det blir samling eller strid kring åtgärderna. Det avgörande måste vara att det genomförs en riktig politik, att det är riktiga beslut som träfffas av riksdagen. För en riktig politik måste man vara beredd att ta striden, när det behövs och är nödvändigt. Och det är det i de flesta sammanhang. Det har förts och förs många debatter i debatten här i riksdagen under dessa två dagar. För en liten stund sedan förde jag en debatt med inrikesminister Holmqvist.

Dessutom finns 82 000 människor som enligt samma undersökningar är partiellt arbetslösa av arbetsmarknadsskäl, och över 130 000 som är vad man kallar latent arbetssökande. I vissa uppgifter har räknats samman en halv miljon människor som icke kan få full sysselsättning inom det så att säga normala näringslivet. Det är alldeles självklart att det är kampen mot arbetslösheten, frågan hur man skall skapa varaktig, full sysselsättning som är det avgörande. Har vi råd att låta över 100 000 människor gå arbetslösa? Självfallet inte. Och vi har ännu mindre råd att låta flera hundratusen människor gå utan arbete. Detta är självfallet det helt avgörande som det här gäller att diskutera. Men den fråga som man då kommer till vid nästa stadium, och som de borgerliga partierna går lätt förbi, det är huruvida de åtgärder som de borgerliga partierna har föreslagit verkligen hjälper. Får vi en kraftig minskning av arbetslösheten därför att man tillfälligt sänker mervärdeskatten? Får vi en kraftig minskning av arbetslösheten därför att man, som herr Helén uttryckte det, sätter pengar i rullning? Jag anser att de borgerliga partiernas förslag bygger på en mycket dålig och felaktig analys av de sammanhang som lett fram till den nuvarande arbetslösheten. De tror att det räcker med en allmän ”påspädning” av köpkraften i samhället, att det gäller att allmänt gynna det kapitalistiska produktionssättet, som har skapat denna arbetslöshet. Just det system som har skapat arbetslösheten vill man ge litet bättre villkor. Då inbillar man sig att sysselsättningsproblemen är lösta. Det är illusionspolitik. När man talar om att sätta pengar i rullning så gäller det pengar som man i stor utsträckning vill rulla till de privatkapitalistiska bolagen. Där vill också regeringen vara med genom att förbättra investeringsavdragen för maskinanskaffningar, genom att ge bidrag till lagerökning, genom att ge mera pengar för yttre miljövård till bolagen och andra åtgärder. Men de borgerliga partierna vill gå ännu längre när det gäller den här socialvården till de kapitalistiska företagen, vilken har som enda effekt att den kommer att öka de kapitalistiska företagens inkomster. Förslagen från den borgerliga sidan går ju framför allt ut på att, som det heter, öka lönsamheten. Man inbillar sig att folk därigenom skulle få arbete. Det är inte bara illusionspolitik, det är bedrägeri mot människorna att påstå någonting sådant. Vad som är nödvändigt och väsentligt är att statsmakterna går ut och ger folk arbete. Vi vet att det finns stora brister i samhället — inom miljövården, när det gäller daghem och annan kommunal service, när det gäller trafiksäkerheten, när det gäller arbetsmiljön, inom vårdsektorn — samtidigt som många människor är arbetslösa. Det naturliga är då att statsmakterna ser till att dessa människor kan få arbete på dessa områden för att avhjälpa de stora brister som föreligger. Det andra som måste göras och som är helt grundläggande för framtiden är att få till stånd en annan regional politik som gör slut på utarmningen av skogslänen, framför allt Norrland, och som tar sikte på att i stället bygga livskraftiga industriföretag i Norrland. Det åstadkoms icke med en tillfällig sänkning av momsen eller genom höjda bidrag till de kapitalistiska företagen. I stället måste staten gå in. Det finns pengar i AP-fonderna. Dem bör man använda. Vi är kritiska också mot regeringens förslag — det har framgått av vad vi har sagt förut i debatten. Vi tycker det är fel att man inte alls använder möjligheterna att bygga ut statens och ännu mindre löntagarnas inflytande när man skall bekämpa arbetslösheten. En sak är nämligen helt säker: Krisen och arbetslösheten kan endast bekämpas effektivt om man tar upp kampen för att öka lönearbetarnas inflytande och makt i samhället, för att minska och avskaffa storfinansens maktställning i det svenska samhället.

Fru talman! Herr Hermansson fyller en nyttig funktion i den här debatten, nämligen att ta ner decibeltalet hos talarna. Jag gjorde en ganska stillsam inledning till en debatt och sedan fick vi uppleva hur de tre borgerliga partiledarna gick upp i ett varvtal och ett röstläge som jag, om jag inte behövde befara några nya kavalleriverser från herr Bohmans sida, skulle kalla för någonting i hästväg. Till herr Bohman vill jag säga: Tar det inte emot att jämt vara moralist och moralisera över sina motståndare? Jag har i vissa lägen upplevt herr Bohman som en något slags specialist på att misstänkliggöra våra bevekelsegrunder. Ta t.ex. detta att vår EEC-politik inte skulle vara förestavad av omsorg om Sveriges grundläggande säkerhetsintressen, utan att det skulle vara något slags svans som styr. Likadant är det i alla möjliga andra frågor. I går gav herr Bohman en skildring av hur vi hade förberett våra konjunkturpolitiska åtgärder. Denna skildring var så hårresande i sitt misstänkliggörande att varken jag eller finansministern ville bemöta den. I min stillsamma inledning sade jag bara helt enkelt, att de borgerliga partierna hade valet att söka ett samförstånd med oss eller att ta en strid. De valde striden därför att deras politiska enande i frontställning mot oss bedömdes som viktigare. Därefter kritiserade jag konkret förslaget. Detta enkla lilla konstaterande bildar utgångspunkten för detta förskräckliga moraliserande från herr Bohmans sida. Herr Helén sade att vi inte alls var ense i våras; vi hade t.ex. en olikartad konjunkturbedömning. Men i slutdebatten i riksdagen, då jag sade någonting om överbudspolitik, sade herr Helén och flera andra: Krona för krona är vår budget lika stark som regeringens; vi har inte försvagat budgeten med ett öre — vi står för en precis lika stark politik, och vi är eniga på den punkten. När herr Bohman i sitt argsinta anförande nyss sade att man inte hade kunnat samlas om någonting är det bara att konstatera att besluten i de stora frågorna i våras togs med stor majoritet. I vissa fall var moderata samlingspartiet — eller delar av partiet — isolerat. I dag är ni isolerade i EEC-frågan. Jag bara konstaterar att det genom hänsynstaganden av olika slag gick att samla stora majoriteter i riksdagen, och det tror jag är en fördel. Jag tror inte att herr Bohman genom personlig argsinthet kan ta bort detta grundläggande faktum. Sedan till både herr Helén och herr Bohman! Ni säger att det är många arbetslösa. Det är riktigt, och vi accepterar inte den arbetslösheten. Därför har vi tagit i hårdare än någonsin tidigare för att avvärja den. Sverige har i dag trots arbetslösheten en högre sysselsättningsnivå än något annat industriland. Men vi är inte nöjda. Vi sätter in åtgärder. Vi har den grundläggande meningen att de åtgärder ni föreslår skulle sätta vår ekonomi i allvarlig fara utan att leda till några nämnvärda sysselsättningseffekter. Vi har utvecklingen i Storbritannien som ett ganska illustrativt exempel. Där valde man en generell politik med skattesänkning. Nu är man uppe i en arbetslöshet på 1 miljon och konstaterar över partigränserna att det icke går med generella åtgärder utan att det krävs en helt annan politik för att bemästra arbetslösheten. En annan politik innebär en blandning av åtgärder. Vi har också vidtagit generella åtgärder, t.ex. fyra räntesänkningar och dessa skattelättnader till industrin. Men vad vi sagt är att vi framför allt skall satsa på en uppbyggnad av samhället som är nyttig på sikt — hjälp till industrin att bygga ut och stöd till direkt utsatta, konsumtionssvaga grupper. Vi bygger för framtiden. Vad vi gått emot är en allmän konsumtionsstimulans genom sänkning av momsen. En sådan ger ingen ökning av sysselsättningen — det kan i varje fall inte bevisas. Däremot medför den allvarliga faror för vår ekonomi. Det har tydligen aldrig föresvävat er i era allmänna angrepp på regeringens förmenta hjärtlöshet mot de arbetslösa — det är vad alla era beskyllningar går ut på — att det kunde finnas skäl för denna ståndpunkt. Det vore ju lätt och populärt att gå ut och säga: Vi sänker skatten så och så mycket. Vi genomför de och de lättnaderna. Vi delar ut goda gåvor. Det vore det enklaste i världen och möjligen på kort sikt populärt. Men när ni riktar dessa oerhörda beskyllningar mot oss, tycks det aldrig ha föresvävat er att det finns ett sakligt motiv bakom denna ståndpunkt och att detta motiv är ansvaret för och omsorgen om landets ekonomi, kampen mot prisstegringarna, värnandet av valutabalansen och samhällets styrka för att kunna ta itu med strukturproblemen i svensk ekonomi. Det tycks aldrig ens ha föresvävat er att det finns en sådan motivering. Det ni försöker frammana är bilden av hjärtlöshet inför människors sysselsättningssvårigheter och av ovilja att vidta åtgärder, särskilt när de åtgärder som ni föreslår kan vinna en lättfångad popularitet på kort sikt. Men vi har detta ansvar. Herr Fälldin tog i så väldigt och läste upp sådana bitar ur sina tidigare anföranden, att det kanske var litet svårt att bringa reda i det. Men några synpunkter skall jag ta fram. Att högern har ändrat sig sedan 1930-talet, vet vi alla. Det har t.o.m. herr Bohman nu bevisat. Men det intressanta är att moderata samlingspartiet i dag för precis samma politik som det gjorde 1967 och föreslår precis samma typ av skattesänkning för bolag och högre inkomsttagare. Precis samma motiv fanns 1967 att säga: Titta här i alla fall hur moderata samlingspartiet har ändrat sig sedan 1930-talet! Men då stod verkligen inte herr Fälldin eller hans föregångare upp och berömde högern och förklarade: Nu står högern i främsta ledet. Då höll sig centern fri. Det var samma läge då, och vi kan nu i efterhand säga att det var en evig tur att vi då inte föll undan för alla de överbud som förekom under den tid när vi hade arbetslöshet utan höll en stram ekonomi och klarade sysselsättningsbekymren. Vad herr Fälldin sade om att vi skulle ha svikit våra traditioner föll ganska platt till marken. Det var skälet till att jag tog upp 1930-talet. Det kunde han inte belägga på någon punkt, men han yttrade sig på ett mycket intressant sätt. Han framhöll att budgetunderskottet väl inte spelar någon roll, när vi har så och så många arbetslösa. Det får bli vad det blir. Vi får vidta de åtgärder som vi behöver vidta. Centerns förslag den 14 oktober, som var ett ganska försiktigt förslag som t.o.m. låg under den nivå vi intog, spelar alltså ingen roll. Att herr Fälldin den 4 oktober sade att man under inga förhållanden kunde tänka sig en sänkning av momsen med 5 procent, spelar inte heller någon roll. Det var alltså ett helt meningslöst yttrande, för herr Fälldin bryr sig inte om budgetbalansen. Då spelar det ingen roll att centern och de andra partierna brakade på med 4 miljarder kronor på två veckor, eftersom man inte behöver ta någon hänsyn till den ekonomiska balansen. Där ligger den stora skillnaden mellan 1930-talet och senare år. Då sade man — liksom man sade på 1940-talet, på 1950-talet och på 1960-talet, och som man säger också i dag — att samhället måste gå in och ta ledningen och sätta in direkta åtgärder för att ge människorna arbete. Det har herr Hermansson rätt i. Därmed sätter vi hjulen i gång. Vi skall göra det på ett sådant sätt att vi skapar bestående nyttigheter för framtiden, t.ex. reningsverk och miljövårdsanordningar, som vi annars hade måst avstå från, bygger ut vårt vägsystem, ger företagen möjligheter genom lättnader beträffande investeringar osv. Vi bygger ut för framtiden. På 1930-talet fanns det en melodi om att bygga framtidens samhälle genom att ge sysselsättning åt människorna. Vi har samma framtidsmelodi nu. Det är bara det, att då räckte det att satsa små belopp, men i dagens situation har vi satt in 7 miljarder i stimulansåtgärder, totalt sett. Vi har alltså större resurser nu och kan ta i hårdare, men vad man än säger har vi ett ansvar för Sveriges ekonomi. Vi har ansvar för att inte kasta landet ut i inflation. Vi har ett ansvar för att inte undergräva valutabalansen — om vi totalt undergräver vår ekonomi kan vi drabbas av en ofantligt större arbetslöshet än den vi har i dag. Och om man inte har några begränsningar för sitt handlande och om man inte tar någon hänsyn till den ekonomiska stabiliteten, är det inte så konstigt att man har svårt att klara ut det här med våra traditioner. Ännu konstigare blev herr Fälldins historiebeskrivning, då han sade att vi kom med våra förslag den 14 oktober.

Men ovanpå detta lade vi alla de andra åtgärderna. Detta var läget den 14 oktober. Det är en fullkomligt felaktig beskrivning, att vi inte hade gjort någonting före den 14 oktober. Sedan lämnade herr Fälldin en lång procedurbeskrivning om vad som hade hänt och inte hänt. Jag vill ställa en direkt fråga till herr Fälldin.

Min enkla fråga är: Stämmer den beskrivningen, herr Fälldin?

Fru talman! Det gör uppenbarligen detsamma hur jag än anstränger mig; jag kan ändå inte göra statsministern till lags. Vid den förra debatten som vi hade sade statsministern både här i kammaren och på andra håll att jag pep i någon bur. Den här gången försökte jag lägga på några kol extra och tala högre för att han skulle höra mig, men nu är inte heller det bra. Det kommer att bli svårt att hitta rätt tonfall, som statsministern inte har någonting att invända mot. Litet kortfattat om 1930-talet! Vad var det som gjorde att man företog dessa satsningar som ledde till kraftiga budgetunderskott? Jo, man hade vunnit insikt om att ingenting var allvarligare ur samhällsekonomisk synpunkt än att låta en mängd människor gå arbetslösa. I det avseendet finns det ingen skillnad i dag. Den överenskommelse som oppositionspartierna träffade innebär beträffande de generella åtgärderna att vi förordar en momssänkning och en sänkning av löneskatten under den tid när konjunkturen är låg. Vad finns i denna överenskommelse som är jämförbart med 1967 och 1968 som statsministern talar om? Vi har förklarat att man behöver selektiva åtgärder, vi behöver arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men man skall inte tro att man löser dessa problem enbart med arbetsmarknadspolitik. Priset blir då att vi får många arbetslösa. Visst hade regeringen under sommaren givit besked om att den ämnade bevilja de pengar som AMS begärt. Men i kammaren sade statsministern efter att ha redovisat vad som hade hänt och efter det att oppositionen lagt fram sina förslag att det var nödvändigt att regeringen tog ledningen, att den går till riksdagen med ett klart program och försöker samla krafterna kring detta, Var fanns samarbetsinviten där? Det talades om en sänkning med 5 procent. Jag har sagt att det inte är någon större skillnad mellan 5 och 4 procent, men varken i motionen eller i massmedia har jag avvisat förslag beträffande mervärdeskatten i samband med att vi lade fram vårt förslag. Sedan ställde statsministern en direkt fråga: Stämmer påståendet att det inte har kommit några inviter från socialdemokraterna? Jag har liksom statsministern medgivit att vi talat på tu man hand om detta, och liksom statsministern häromsistens i TV inte utlämnade något har inte heller jag sagt något om dessa samtals innehåll. Uppenbarligen har vi den gemensamma bedömningen att detta är saker som vi inte skall lämna ut. I utskottet fanns inget som helst som tydde på att regeringen hade något intresse att diskutera något annat än det som hade med propositionen att göra, vilket i och för sig blivit dokumenterat genom detta uttalande av statsministern. Tidsfaktorn, nödvändigheten av att man så snart som möjligt skulle få i gång åtgärderna, har uppenbarligen aldrig intresserat socialdemokratin och regeringen.
Fru talman! Herr Hermansson är emot våra förslag att sänka momsen, avskaffa löneskatten och förbättra företagens lönsamhet. Det är inte ett dugg förvånande. Herr Hermansson och kommunisterna vill ju avskaffa Intressantare är statsminister Palme. Han kommer tillbaka till sin minnesbild av vad som hände här i riksdagen på sista arbetsdagen i våras. Det är riktigt, herr Palme, att vi vill täcka in varje krona av statens utgifter när konjunkturen är i balans. Det är riktigt att budgeten inte skall underbalanseras i överkonjunktur. Det är riktigt att det behövs en rörlig konjunkturpolitik. Mot arbetslöshet behövs konjunkturstimulanser, Men observera att det socialdemokratiska resonemanget här i går och i dag innebär att det bara är finanspolitiskt riktigt att höja skatterna, aldrig finanspolitiskt riktigt att sänka dem. Det resonemanget kan inte vi gå med på. En regering som likt regeringen Palme har misslyckats att tidigare bekämpa inflationen, som har åstadkommit en underbalansering på 4 miljarder mitt under brinnande överkonjunktur, skall inte försöka lära oss hur man bekämpar inflationen. En regering som satt som sitt mål att inte ha någon arbetslöshet alls men råkar ut för den svåraste arbetslösheten under efterkrigsåren skall inte heller försöka ge oss några läxor. Nu säger herr Palme att vi anklagar den socialdemokratiska regeringen för hjärtlöshet. Nej, det gör vi inte, men vi anklagar er för oförmåga. Vi har samma önskan, regering och opposition, att slå vakt om Sveriges ekonomi. Det är inte syftet vi är oense om utan det är medlen. Därför kommer människor att grubbla länge över — efter den här dagen — varför den svenska socialdemokratin inte längre vill stå i första ledet i ansträngningarna att bekämpa arbetslösheten.
Fru talman! Jag skall inte fortsätta debatten med herr Palme om vem av oss som moraliserar mest. Vi får väl läsa protokollet. Jag var faktiskt inte argsint, men jag var allvarlig, jag var mycket allvarlig, och det kanske uppfattades på det sätt som herr Palme gjorde. Vad som under alla förhållanden kvarstår är att herr Palme gör gällande att oppositionen i sin helhet bedriver en äventyrlig och ansvarslös inflationspolitik, medan däremot regeringen för en politik av helt annat slag som syftar till att skapa arbete, slå vakt om stabiliteten och att bibehålla den ekonomiska balansen. Men vad har vi för ekonomisk balans i dag? Vi har en investeringsutveckling som är klart otillräcklig. Vi har högre priser än flertalet andra länder. Vi har en svag tillväxttakt i vår ekonomi. Vi har en låg konsumtion, och vi har en stigande arbetslöshet. Det är inte ett ”starkt” samhälle, herr statsminister, som vi har i dag — det är ett svagt samhälle just nu. Herr Palme var inte inne i går då jag tillrättalade siffrorna från Storbritannien för finansministern. Jag citerade några rader ur konjunkturinstitutets höstrapport: ”Sammanfattningsvis kan man säga att ett markerat uppsving uppenbarligen är på gång i Storbritannien.” Visst har ni motiv för ert handlande och för era åtgärder. Vi anser era åtgärder otillräckliga. Det är därför vi föreslår andra som vi tror är bättre ägnade att skapa sysselsättning. Men bakom motiven behöver inte ligga ”partitaktiska” bevekelsegrunder och, för att citera herr Palme själv, strävan efter att vinna ”en lättfången popularitet på kort sikt”. Jag upprepar: När statsministern påstår att vi gör för mycket och att vi därmed skapar risk för inflation, vill jag påminna om att våra förslag bygger på att en omprövning av våra åtgärder skall ske så fort tendenser till en annan utveckling gör sig gällande. Ni kan inte bevisa att våra förslag är felaktiga, att de är behäftade med brister. Men verkligheten, herr Olof Palme, har bevisat att det ni har föreslagit har varit klart otillräckligt.

Fru talman! Jag skulle egentligen inte yttra mig eftersom jag enligt statsministerns mening sänker decibel-nivån i debatten. Det kan ju ha sina fördelar, därför att då kanske argumentens halt kommer fram litet bättre. Å andra sidan har jag från mina utgångspunkter verkligen ingenting emot att borgerliga och socialdemokrater ryker ihop. Skulle det få den effekten att jag yttrar mig, skall jag avstå i fortsättningen. Herr Helén sade att kommunisterna vill inte vara med om att sänka momsen därför att de vill avskaffa det kapitalistiska samhället. Det var ett något vågsamt hopp mellan två påståenden. Vi vill ju göra bägge sakerna. Vi vill inte bara sänka momsen — vi vill varaktigt och helt avskaffa mervärdeskatten på livsmedel. Vi tror att det är till fördel för löntagarna. Det betyder en nödvändig utjämning och det betyder att skattebördorna kommer att fördelas på ett rättvisare sätt. Det kravet förenar vi med vårt krav att man skall bryta ned kapitalismen och gå över till socialistisk planhushållning, för först då kan man klara full sysselsättning. Jag skall inte attackera centerpartiet därför att regeringen attackerar det hårt i dessa dagar.

Därför att det är ju väsentligen konjunkturpolitik, mycket kortsiktig politik, som man har tagit upp i sina åtgärder, medan vi vet att just de regionalpolitiska satsningarna måste spela en avgörande roll när det gäller att göra slut på arbetslösheten, som så väsentligen har just långsiktiga, strukturella och regionala orsaker. Här står olika klassers intressen emot varandra när det gäller ställningstagande till den ekonomiska politiken. De politiska förslagen återspeglar dessa klassers intressen, Lönearbetarna för en kamp för rätten till arbete. De borgerliga partierna har lagt förslag här som framför allt gynnar de kapitalistiska företagens intressen. Så kommer också lönearbetarna att värdera dem.

Fru talman! Herr Bohman har nu flera gånger citerat konjunkturrapporten om England. Jag tror också att det efter många år av stillastående, också produktionsmässigt, kan bli en uppgång, även om investeringarna ligger still. Men jag läste en annan källa i går, nämligen Economist, där man sade att vi får räkna med en arbetslöshet på 1 miljon i januari 1972. Och det är möjligt, hette det i fortsättningen, att vi kommer att ha en arbetslöshet på 1 miljon också om ett år, men det får vi lov att ta, ty det innebär att man med brutala marknadsmetoder håller fackföreningarna i schack. Den här uppgången i England skulle följaktligen, åtminstone enligt nämnda källa, på ett års sikt inte innebära någon väsentlig minskning av arbetslösheten — med denna generella metod.

Det är min uppfattning. Därför är jag en stark motståndare till de borgerliga förslagen. Jag har aldrig sagt att herr Fälldin pipit. Det finns någon gammal historia om ”Boman, Springer och Piper”. Jag kan möjligen ha citerat den vid något tillfälle, men det har absolut inte gällt herr Fälldin. Det är något slags konstruktion. Det hjälper emellertid inte vilket röstläge som herr Fälldin använder, ty det är ju innehållet som är det väsentliga. Det har framkommit en del viktiga ting. Jag sade att centerpartiet upplever tydligen inga som helst ekonomiska restriktioner. Man kan lägga ett förslag den 14 oktober, som innebär en stimulans på 2 miljarder. Man kan komma 14 dagar senare och lägga ett som lägger på ytterligare 4 miljarder. Det spelar ingen roll. Man kan den 4 november säga att man absolut inte kan vara med att höja momsen med 5 procent, för att sedan gå med på 4 procents höjning ett par veckor senare — men det spelar ju enligt detta resonemang ingen roll. Jag tycker att herr Hermansson i Stockholm i och för sig framförde en väsentlig synpunkt.

Centern vill emellertid sprida ut detta i form av en allmän köpkraftpåspädning. Jag kan inte begripa detta när man nu inte känner sig uppleva några restriktioner. Frågan om 1930-talets politik är väl avklarad. Denna politik innebar ju att man satte in 200 miljoner kronor av statsmedel till allmänna arbeten mot avtalsenliga löner i stället för till nödhjälpsarbete mot AK-löner. Därtill fick bönderna bättre priser för sina produkter, och härigenom fick man till stånd en överenskommelse med bondeförbundet. Det var en typisk selektiv politik, som vi har fullföljt, väl med generella inslag som vissa skattesänkningar för investeringar och fyra räntesänkningar, men huvudinriktningen har varit att direkt ge arbete åt människorna och därmed bygga upp för framtiden. Herr Fälldin lämnade ändå på slutet en för den allmänna debatten mycket väsentlig upplysning. Jag håller benhårt på den regeln att jag inte berättar vad som förekommer vid privata samtal, och jag tänker inte heller göra det nu. Jag har dock varit något förvånad när man av herr Fälldins uttalanden kunnat utläsa att regeringen inte hade gjort något för att ta kontakt med det största oppositionspartiet eller med det parti som enligt förslaget av den 14 oktober låg oss ganska nära. Detta påstående har trummats in om och om igen i centerpressen som en väsentlig orsak till att man gjorde upp med moderaterna. Herr Kristiansson i Harplinge stod — jag höll på att säga i sin oskuld — i går och anklagade oss genom att säga att vårt agerande ändå var för förskräckligt: gjorde ni ingenting mellan den 14 oktober och den 2 november för att ta kontakt för ett resonemang om ett möjligt samförstånd? Ja, herr Kristiansson har fått svar på den frågan av herr Fälldin i dag, och jag behöver icke närmare utveckla det. Han har fått beskedet att det självfallet togs ett sådant initiativ men att man valde samgående med de andra. Det är bara ett politiskt faktum. Det är ju till sist också ett politiskt faktum att vi nu har satsat mer än i någon annan konjunkturavmattning för att hjälpa de människor som drabbats eller hotas av arbetslöshet. Vi har i dag den högsta sysselsättningen i något industriland trots arbetslösheten. Vi är icke nöjda förrän vi har bemästrat den arbetslöshet som nu råder och förrän vi som ett led i en framtidspolitik också har mobiliserat de resurser i form av människor som fortfarande är outnyttjade i det svenska samhället.

Fru talman! I det pressmeddelande som statsrådsberedningen utarbetade och som låg till grund för de nu behandlade regeringsförslagen sades att de aviserade åtgärderna skulle innebära en väsentlig stimulans åt industri, kommuner och konsumenter. Syftet är att ge en snabb sysselsättningseffekt, och det är, tycker jag, bra att åtgärder vidtas för att minska antalet arbetslösa. Från företagarhåll välkomnar vi delvis regeringens sysselsättningspolitik, även om åtgärderna precis som vanligt satts in alltför sent. Vi tycker också att det är positivt att den inhemska köpkraften förstärks genom olika konsumtionsstödjande åtgärder. Däremot kan vi inte hålla med om fortsättningen på det pressmeddelande som jag nyss har berört. ”Stödet är ägnat att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft på längre sikt”, står det, och det är ju framtiden vi här har att räkna med. De företag som regeringen i första hand vill hjälpa är de som står i begrepp att friställa arbetskraft. Det är just dessa företag som tyvärr i stort sett inte berörs så mycket av det här krispaketet. Det har tidigare i dag sagts från denna talarstol vid flera tillfällen, men jag tycker att det finns anledning att upprepa det. Däremot kommer de lönsamma företagen, alltså de företag som ger vinst, att kunna åtnjuta de avdragsrätter för bl.a. maskininvesteringar som nu ställs i utsikt. Detta är givetvis till gagn för företagen och deras konkurrenskraft och därmed för de anställda. Men problemet med de många olönsamma företagen kvarstår, och det måste också förväntas att det blir en fortsatt friställning av arbetskraft. Det går nämligen inte att utnyttja en avdragsrätt, om man inte har någon vinst att göra avdrag från. Det vet alla som det allra minsta sysslat med företagsfrågor. Jag tror mig således veta att många företag, de som det här närmast är fråga om att hjälpa, tyvärr inte kommer att göra de investeringar som är så angelägna. Efterfrågan är i dag för liten, lagren är för stora, och lönsamheten är alltför dålig. I det läget är det inte heller realistiskt att tro att företagen skulle kunna utnyttja de förbättrade lånemöjligheterna. Vi skall heller inte glömma bort att lånade pengar måste återbetalas, och i den mån som verksamheten går dåligt är det en chimär att tro att nya investeringar skulle kunna göras nu. Det har också genomförts en hel del enkäter i dessa frågor som visar att man har rätt att ställa sig ganska tvivlande. För en tid sedan tillfrågade Industriförbundet samtliga koncerner i landet med mer än 200 anställda om deras investeringsbenägenhet för kommande år vad beträffar maskiner och anläggningar. Den värdemässiga förändringen lär för i år bli plus 14 procent. För 1972 förutses ingen ökning alls, medan förutsättningarna för 1973 tycks peka på en ökning med i runt tal 3 procent. Det vore, fru talman, beklagligt om dessa låga siffror skulle bli verklighet, inte minst av den anledningen att de större företagen, som det här är fråga om, dragit upp industrins totala investeringssiffror. Investeringsviljan hos de små och medelstora företagen är således fortfarande mycket svag, vilket bl.a. beror på den förda kreditpolitiken, som givit full effekt just bland dessa företag. De skrinlagda investeringar som herr Jansson nyss talade om är alltså inte ett uttryck för att företagarna i och för sig inte vill investera. Det ärmånga som tror att nu har företagarna tappat sugen; nu vill de inte göra något. Så är inte förhållandet. Deras handlingssätt har sin naturliga förklaring, bl.a. i den förda kreditpolitiken som gett dessa företag mycket stora problem. Dessa problem är inte avklarade i och med att vi kommer in i en förväntad högkonjunktur, oavsett när denna tidsmässigt kommer att infalla vilket fortfarande varken herr Sträng eller någon annan kan säga. Allmänhetens ökade köpkraft som blir en följd av en eventuell högkonjunktur kommer inte att kunna tillgodoses av hemmamarknaden just på grund av de svenska företagens otillräckliga kapacitetsutbyggnad under tidigare skede. Många företag kommer helt enkelt inte att vara rustade att möta den ökade efterfrågan, som i stället kommer att tillgodoses genom en ökad import. Tidigare uppgångar i konjunkturen har visat att när det blir en sådan uppgång, finns det inte tillräckligt med varor i en hel del branscher, utan då får man öka importen, och det kanske inte direkt är det som var meningen. Fru talman! Vi kommer då åter igen att få problem med utrikesbetalningarna. Regeringen tvingas då vidta samma åtgärder som vi just upplevat, nämligen en nedpressad efterfrågan, bl.a. genom hög ränta och andra kreditrestriktioner. Det är således det som vi har att vänta, om en bättre konjunktur skulle inträda. Jag tror alla här är överens om att de svenska företagens konkurrenskraft måste förbättras, så att de varor vi producerar i detta land inte bara har möjlighet att hävda sig på utlandsmarknaderna, på exporten, utan även i konkurrens med utländska varor inom vårt eget land. För att detta problem skall kunna lösas för framtiden måste vi ta ökad hänsyn till de allmänna svårigheter som många företag i dag brottas med, nämligen lönsamheten. Det är en genomgående linje i dag i det svenska näringslivet och inte minst bland de små företagen att vi har en urusel lönsamhet. En upprustning och en förstärkning av svensk företagsamhet kan enligt vår uppfattning endast äga rum genom generellt verkande åtgärder. Regeringens förslag i denna riktning är delvis generella, men de är — jag vill noga understryka detta — helt otillräckliga. Som jag nyss sade är det inte endast de redan vinstgivande företagen som skall hjälpas utan även och framför allt de nedläggningshotade. Som generellt verkande medel skulle jag därför i första hand vilja yrka på ett avskaffande av arbetsgivaravgiften, den s.k. löneskatten, men även av energiskatten. Det måste, fru talman, vara oriktigt att en speciell skatt betalas på arbetskraft i ett läge där arbetskraftsundersökningarna ger besked om att antalet arbetslösa så sent som i oktober uppgick till i runt tal 116 000. Min uppfattning är således, och den förstärks från olika företagarorganisationer, att regeringens stimulansåtgärder visavi industri och företagsamhet i mångt och mycket — tyvärr måste jag säga — är en skrivbordsprodukt som saknar förankring i verkligheten. I viss mån kan detta också styrkas av en undersökning som verkställts av Sveriges marknadsförbund och som redovisades för exakt en vecka sedan men som såvitt jag vet hittills inte blivit refererad i denna debatt. Av de 763 företag som framtill den 11 september i år varslade om personalinskränkningar ingår 431 företag i denna undersökning, som jag här något vill beröra. Verkställande direktören i inemot 300 av de i undersökningen ingående företagen har besvarat en utsänd enkät. På frågan vilka åtgärder som skulle vara ägnade att på kort sikt, upp till fyra månader, öka företagens möjligheter att hävda sysselsättningen är enligt svaren det första önskemålet — och det bör observeras — en sänkning av mervärdeskatten. Det andra önskemålet är avskaffande av arbetsgivaravgiften. Först på sjätte plats, efter extra avdrag för marknadsföringskostnader och vidgade möjligheter att göra återlån i AP-fonderna, kommer den av regeringen påyrkade ändringen, nämligen skatteavdraget för investeringar i maskiner.

Det är således de tre främsta bland många uttalade önskemål — det var en hel lista av önskemål som hade angivits. Fru talman! Jag kan inte bli fri från uppfattningen att regeringens erbjudanden åt industrin och näringslivet är dåligt underbyggda och att åtgärderna av den anledningen inte kommer att få den avsedda effekten. Det är beklagligt. För att komma till rätta med företagens lönsamhetsproblem och därmed stärka deras möjligheter att behålla arbetskraften vill jag yrka bifall till reservationen 6, vari krävs tillfälligt slopande av arbetsgivaravgiften och sänkt mervärdeskatt. I andra hand yrkar jag bifall till reservationen 9 som bl.a. innebär lättnader i arbetsgivaravgiften för arbetsintensiva näringsgrenar. Avslutningsvis och helt kort vill jag göra några kommentarer till motionen 1054, som herr Fagerlund och jag har väckt om höjning av exportstödet för den manuella glasindustrin. Denna branschs internationella marknadsföring är dyrbar. Den fortlöpande och intensifierade produktutvecklingen, som utgör en nödvändig grund för framgångsrik export i dag, skall göras i ett land med det i särklass högsta kostnadsläget i Europa. De högklassiga produkter som svenskt glas utgör kräver stora marknadsföringsinsatser för att nå konsumenterna på världsmarknaden. Det är bl.a. mot denna bakgrund som motionen om ökat exportstöd skall ses. Branschens exportvärde uppgick förra året till ca 50 miljoner kronor, motsvarande ungefär 40 procent av den svenska totala glasproduktionen. Denna exportvolym har helt naturligt uppnåtts på de förhållandevis mer lättarbetade kundgrupperna på de olika marknaderna. Att från en relativt hög exportvolym nu gå vidare och få till stånd en väsentligt ökad export, som målsättningen är, kräver insatser av betydligt större dimensioner. Det kan då vara av intresse att veta att på USA-marknaden, som är den största marknaden för svenskt konstglas, annonserade ett enda irländskt glasbruk år 1970 för över en miljon svenska kronor. De svenska glasbruk som över huvud taget ekonomiskt har resurser för en annonsering i USA investerade i annonser under motsvarande tid sammanlagt bara en tredjedel därav. Till bilden hör också att det irländska företaget med stor framgång har lyckats slå sig in på den amerikanska marknaden och där har fått ett synnerligen starkt fotfäste. Det belopp som för detta budgetår står till vår branschs förfogande uppgår till 350 000 kronor i direkta exportbidrag. Mot bakgrund av att exportförsäljningskostnaderna i branschen överstiger 15 procent av exportvärdet — dvs. att de kan beräknas uppgå till inemot 10 miljoner kronor för vår glasexport — är det uppenbart för alla att effekten av de redan beslutade stödåtgärderna inte kan bli annat än ytterligt begränsad. Efter det att riksdagen i våras tog ställning till frågan om innevarande års exportstöd har den svenska glashanteringen — liksom för övrigt många andra sektorer av vårt näringsliv — drabbats hårt av olika marknadskomplikationer. En synnerligen svag hemmamarknad har förstärkt kravet på en betydligt ökad exportförsäljning. Men samtidigt härmed har de två största exportmarknaderna för svenskt glas, nämligen USA och Danmark, som alla känner till — vi har haft en debatt också om det här i kammaren — infört restriktioner i form av extra importavgifter. Andra marknader har visat konjunkturförsvagningar. Enligt vad som under hand meddelats är avsikten att även glasindustrin skall komma att omfattas av en strukturfond, varom förarbeten för närvarande pågår i kanslihuset. Såvitt nu kan bedömas bör en sådan fond kunna vara ett värdefullt instrument för en bransch som glasindustrin. Men givet är också att även om fonden kommer till stånd och kan börja verka under hösten 1972 kommer de praktiska resultaten av verksamheten inte att bli märkbara förrän betydligt senare. Med hänsyn till vad jag här anfört anser jag det vara ytterst angeläget att exportstödet för den manuellt arbetande glasindustrin ges en sådan storleksordning att sysselsättningsläget för branschen i den nu sviktande konjunkturbilden inte ytterligare försämras. En höjning av exportstödet med 500 000 kronor i enlighet med vad som anförs i vår motion nr 1534 skulle möjliggöra förstärkta exportaktiviteter.

Fru talman! Under riksdagens debatt om de konjunkturstimulerande åtgärderna har vi ofta hört uttrycket ”selektiva åtgärder”. Vad jag skulle vilja beröra kan också sägas vara selektiva åtgärder, fast med motsatt effekt. Tillsammans med ett antal riksdagsmän från Bohuslän, representerande skilda partier, har jag väckt en motion om speciella insatser för kantstensindustrin i landet. På grund av att kommunerna har måst inskränka sin anläggningsverksamhet — alltså en form av selektiv kostnadsjakt — har den kommit i den situationen att orderingången har minskat i betydande utsträckning. Så har t.ex. till länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län inkommit varsel om permitteringar från samtliga utom ett av de företag som är verksamma i den delen av landet. I den motion som vi väckt har vi lämnat en redogörelse för utvecklingen i den här näringsgrenen. Den har tidigare haft en mycket stor omfattning, men har undan för undan gått ner betydligt. De bestämmelser som har tillämpats om statligt stöd till den här verksamheten under 1930-, 1940 och 1950-talen har bl.a. resulterat i att ålderssammansättningen i arbetstagarkåren är mycket ogynnsam. I dag är inte mindre än 67 procent av de anställda över 55 år.

Inrikesutskottet och senare finansutskottet har behandlat vårt motionsyrkande — att riksdagen skulle ta initiativ och ge Kungl. Maj:t bemyndigande att ställa medel till förfogande under anslaget för allmänna beredskapsarbeten i form av statligt stödköp utöver de industristödsbeställningar som kan utgå med 20 procent till kommuner som lägger ut beställningar. När man behandlade detta yrkande sade man att denna fråga måste lösas på samma sätt som andra svårigheter med sysselsättningen — genom avgång med pension, genom beredskapsarbe ten, omskolning och förflyttning. Man säger då att de åtgärder som skulle kunna vara nödvändiga får prövas i vanlig ordning enligt de regler som finns i arbetsmarknadskungörelsen. Finansutskottet påstår i sitt yttrande att det också skulle finnas möjligheter att lägga ut offentliga beställningar enligt nu gällande regler. När vi har ställt anspråk på att här skall tillgripas en form av statligt stöd som man har avvecklat för ett 15-tal år sedan beror det på, som jag redan har nämnt, att näringsgrenen nu är koncentrerad till ett fåtal ställen men också på att den där har rätt stor betydelse för arbetsmarknaden. I en tidigare diskussion i riksdagen beträffande Bohusläns näringsliv i höst har jag haft anledning att ta fram siffror som visar att i de två nordligaste kommunblocken i Bohuslän i dag uppgår antalet arbetslösa plus de som har fått varsel om permittering till 400. Detta alltså bland en industriarbetarkår som omfattar 2 200—2 400 personer. Det är ett mycket stort och besvärligt arbetsmarknadsproblem och självfallet även ett mycket stort kommunalekonomiskt problem om inte en lösning kommer till stånd. Att då bereda den friställda arbetskraften arbete i hemorten är ju inte tänkbart såvida man inte vidtar andra speciella åtgärder av lokaliseringspolitisk karaktär. Som jag redan nämnt har vi svårigheter i den konventionella industrin, t.ex. räknemaskinsindustrin som är stor hos OSS. Beträffande omskolning eller beredskapsarbeten vill jag åter hänvisa till att det är fråga om många äldre människor — som jag nämnde är 67 procent över 55 år. Det är väl då knappast möjligt, med tanke på de problem som redan i dag finns på arbetsmarknaden för den äldre arbetskraften, att omskola dem till annan sysselsättning. Framför allt finns den andra sysselsättningen inte att tillgå inom det område där den här arbetskraften nu är geografiskt bunden. Beredskapsarbete skulle naturligtvis ha kunnat vara en kompensation om man inte vill gå in på det förslag som motionärerna har lagt fram. Men även i det fallet måste man konstatera att beredskapen inte är tillräckligt stor. Det finns en del kommunala arbeten, men om man ser på större statliga arbeten skulle det för oss varit angeläget att t.ex. få en öst-västlig förbindelse från norra Bohuslän över mot Åmål. Det är emellertid bara att konstatera att eftersom länsvägsanslagen varit mycket små under lång tid — nästan obefintliga — har inte heller de vägplanerande myndigheterna ansett sig ha anledning att ligga så långt framme med projekteringen att ett beredskapsarbete av nämnvärd storlek finns att tillgå. Det är alltså inte någon lösning att — som inrikesutskottet och finansutskottet gör — hänvisa till de medel som man i övrigt på arbetsmarknaden kan tillgripa för att klara en sådan här situation. Jag skall väl också ytterligare understryka den regionalpolitiska betydelse som näringsgrenen fortfarande har. Jag hänvisar till de siffror som redan har anförts över storleken av industriarbetarkåren och hur stor andel av den som i dag hotas av brist på arbete och permittering. Det är därför av skilda motiv synnerligen angeläget att åtgärder utöver dem som nu används såsom reguljära arbetsmarknadsmedel kan tas till för att förbättra situationen för branschen. Jag vill, fru talman, med detta yrka bifall till reservationen 14 vid finansutskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill anknyta till vad herr Mattsson i Skee har sagt här om den motion som har väckts av oss riksdagsmän på Bohusbänken, och jag skall för kammaren redovisa några av de problem som denna industri har och som vi anser bör uppmärksammas av riksdagen och regeringen. Stenindustrin är en gammal industri. Tillverkningen av gatoch kantsten härrör från slutet av 1800-talet. Under åren från 1926 till 1930 upplevde industrin sin absoluta höjdpunkt med över 8 000 arbetare i sysselsättning. Gatsten var den huvudsakliga produktionen, men även byggnadssten, gravvårdsoch kantsten fanns i produktion. Från 1930-talets början och fram till dessa dagar har antalet anställda konstant krympt, och det som återstår är en yrkeskår av ca 425 arbetare. Gatstenen har praktiskt taget försvunnit ur produktionen — endast vid något enstaka tillfälle tillverkas denna och då i mycket blygsam omfattning. Kantstensindustrin sysselsätter i dag 250—300 arbetare, övrig industri 125—150 arbetare. Få yrkesgrupper har genom tiderna blivit så hårt drabbade av konjunktursvängningarna som stenarbetarna, med åtföljande långa arbetslöshetsperioder. Närmast jämförbara torde vara sågverksarbetarna i Norrland. Statsmakterna har också vid upprepade tillfällen vidtagit stödåtgärder för upprätthållande av sysselsättningen inom stenindustrin, senast i mitten av 1950-talet. Under oktober och november denna höst har direkta uppsägningar utgått till mellan 70 och 80 arbetare inom kantstensindustrin, och varsel om uppsägningar har utfärdats för ytterligare 175—200 arbetare. Arbetsgivarnas motivation till uppsägningarna och varslen är minskad avsättning med åtföljande stor lageruppbyggnad. Arbetsgivarna har vidare meddelat att utan stödåtgärder från statsmakternas sida blir det ytterligt svårt att i fortsättningen bedriva kantstenstillverkning; i varje fall måste en genomgripande reducering ske av arbetsstyrkan. En sådan har redan skett genom upphörande av kantstenstillverkningen i Rixö och med en stark nedskärning av tillverkningen i Krokstrand. Dessa åtgärder genomfördes den 8 augusti i år och omfattade ett 50-tal arbetare, varav de flesta fortfarande är arbetslösa. Genomsnittsåldern bland kantstensindustrins arbetare är mycket hög. Omkring 65 procent är över 55 år och 40—45 procent över 60 år. Sysselsättningsområdena är Lysekil-Tossene—Dingle med 100-110 arbetare, Bohus Malmön med ett 75+-tal arbetare samt norra Bohuslän— Nässinge—Krokstrand med ett hundratal arbetare. Arbetarna kan delas upp i tre grenar: stenhuggare, brottarbetare och övriga arbetare, t. ex chaufförer, truckförare m.fl. Yrkeslärningstiden för att bli en fullgod stenhuggare är mycket lång. På grund av yrkets speciella säregenhet kan inte heller vem som helst bli stenhuggare. Rekryteringen av lärlingar har under lång tid varit nästan obefintlig, bl.a. på grund av svårigheten att få någon intresserad av detta arbete. En viss import av yrkeskunniga stenhuggare har därför skett från Portugal. ”Facket” har tidigare tillstyrkt denna import mot bakgrund av bevarandet av sysselsättningen för övriga stenarbetare och mot bakgrund av de avsättningsförhållanden som tidigare rådde. Utan denna import är det sannolikt att 50 procent av den svenska arbetskraften i kantstenstillverkningen icke varit kvar i dag inom den industrin. Under 1970-1971 har dock ingen import av arbetskraft, på två undantag när, vare sig tillstyrkts eller beviljats. Det sammanlagda antalet portugisiska stenhuggare i Bohuslän uppgår i dag till 40 man. Det kan vara av intresse att nämna att Kullgrens Enka AB sysselsätter ca 110 arbetare och Bohusläns kooperativa stenindustri ett 70-tal. Övriga arbetare inom kantstensindustrin är fördelade på ett flertal arbetsgivare med upp till 25 anställda. Bohusläns kooperativa stenindustri är ett säreget företag, därför att det är de anställda som äger företaget, och de grundläggande besluten fattas i föreningsstämma. Kommunerna, framför allt städerna, är de stora köparna av kantsten, som i huvudsak används till stabilisering av trottoarer o. d. Det har visat sig att när kommunerna får knappt med ekonomiska medel drar de in bl.a. på uppköpen av kantsten. En viss konkurrens förekommer också genom import av kantsten och genom utbud av ersättningsmaterial, framför allt framställd av betong. Kantstenen är i förhållande till ersättningsmaterialen en dyr vara, speciellt sett ur engångssynpunkt. Dock är det sannolikt att kostnaderna för stenen tack vare dennas höga kvalitet med åtföljande låg förslitningseffekt på sikt utjämnas och eventuellt blir lägre. Vi har tillskrivit den fackliga organisationen och fått ett utlåtande därifrån. Organisationen skriver följande: ”Den minskade avsättningen har inneburit en väsentligt utökad lageruppbyggnad av kantsten å tillverkningsplatserna i Bohuslän. Detta har vidare inneburit ett allmänt varsel om uppsägningar och i en del fall även direkta uppsägningar. Förverkligas dessa varsel och uppsägningar står det helt klart att en lång arbetslöshetsperiod drabbar många av de berörda arbetarna. Detta gäller framför allt i Näslinge—Krokstrandsområdet som ligger inom Strömstads kommun. Sysselsättningsläget inom den regionen är ju redan tidigare svårt. Men även för övriga delar av kantstensarbetarna blir läget ytterst prekärt. Någon del av de berörda kan kanske beredas anställning i OK-anlägget, men stenarbetarnas höga ålder, de dåliga kommunikationerna, m.m. ger en viss tveksamhet i sådant antagande. Som exempel kan nämnas att från Bohus Malmön till OK-anlägget är det 3 mil färdväg och dåliga förbindelser. Det torde ej heller vara meningsfullt med omskolningsverksamhet för stenarbetarna. Hänsyn måste också då tagas till den höga åldern och till möjligheterna att få nytt arbete efter en eventuell omskolning. De flesta stenarbetarna är också fast rotade till sina nuvarande boplatser genom innehav av egna villor. Den nya pensionsreformen öppnar visserligen en väg till ekonomisk bärgning för en del av stenarbetarna. Dock skall man vara klar över att i de flesta fallen ger detta en sämre ekonomisk utdelning än arbetsinkomst. Dessa stenarbetare är också yrkesmän som i många fall har varit sysselsatta inom samma yrke under hela sitt arbetsliv; de vill också ha sitt arbete kvar, och då är det med en viss olust man ser ett alternativ som består av enbart ett förtidspensionserbjudande. Vi i den fackliga lokala organisationen är av den uppfattningen att avsättningsmarknaden inte försvinner i sin helhet men att en avsättningsminskning har förekommit av sådan storleksordning att en väsentlig sysselsättningsinskränkning kan befaras för arbetarna inom kantstensindustrin. Mot bakgrund av detta och mot bakgrund av de uppenbara svårigheter som föreligger att anskaffa nya sysselsättningar, föreligger troligtvis ett behov av stödåtgärder. Det torde också vara billigare att hålla berörda arbetare i verksamhet genom stödåtgärder för sysselsättning i kantstenstillverkning än genom andra åtgärder exempelvis ersättning under arbetslöshet. En krympning av arbetarkåren sker också år från år genom naturlig avgång vilket kanske betyder att en naturlig balans mellan tillverkning och avsättning ånyo uppnås. Stödåtgärderna kan exempelvis bestå av statlig uppköpning av kantsten. Sannolikt torde ingen risk föreligga för förlorat kapital genom en sådan åtgärd eftersom denna vara av sten är lagringsbar under mycket lång tid och under alla förhållanden torde komma till användning i framtiden. Denna form av stöd har förekommit tidigare och såvitt vi vet finns inga lager kvar från den uppköpsverksamheten. Om nämnd form av stödåtgärd blir aktuell är vi dock tveksamma över om den bör ha generell karaktär. Vi förordar väl hellre att en prövning görs så att åtgärden sätts in på de platser där det största behovet föreligger.

Jag avser därför att rösta för reservation nr 14.